Herr talman! Anita Persson säger att det ligger en trygghet i att det är kommunen som bygger barnomsorgen. Tryggheten ligger inte i kommunen, utan i att familjen har möjligheter och förutsättningar att välja mellan olika alternativ. Vad är detta för trygghet för den som inte vill ha en kommunal barnomsorgsplats, som kanske bor där sådan inte finns eller som har ett barn som är infektionskänsligt? Vår konstruktion stimulerar utbyggnaden av barnomsorgen. Den stimulerar olika alternativ, idéer och nya projekt, som kan knoppa av sig och därmed ge stimulans till en enorm utbyggnad. Hur skall ni socialdemokrater betala den enorma utbyggnad av den kommunala barnomsorgen som ni siktar till? Anita Persson sade vidare att alternativen får statsbidrag på samma villkor. Men om jag läser i socialstyrelsens Meddelandeblad om vad som skall gälla efter den 1 januari 1988, framgår det helt klart att statsbidrag inte utgår till deltidsgrupper, öppen förskola eller trefamiljssystem som drivs av annan huvudman än kommun. I så fall skulle jag vilja att Anita Persson tar avstånd från det som står i socialstyrelsens Meddelandeblad. Jag skulle också gärna vilja ha redovisat ett skäl till att man inte kan få starta eget. Låt oss säga att två erfarna förskollärare eller barnskötare — som kanske har svarat för en kvalitetsmässigt mycket fin verksamhet i kommunal regi - vill starta och driva ett daghem eller en förskola i egen regi, som ett eget litet företag. Vad är det för fel som då plötsligt uppstår på dem? Kan Anita Persson redovisa ett skäl för detta? Varför skall inte svenska kyrkan kunna få driva förskolor eller daghem? Varför skall inte statsbidrag utgå likvärdigt? Det är ett fullständigt mysterium att detta inte kan ske. Det bedrivs pedagogisk verksamhet ute i landet, säger Anita Persson. Ja, visst gör det. Det bedrivs en mycket bra pedagogisk verksamhet på många håll. Vad vi syftar till är emellertid att få en pedagogisk verksamhet som är utformad av skolöverstyrelsen. Den skall vara skolförberedande. Huvudmannaskapet skall alltså ligga under skolan. Vi vill få en svensk förskola som är basen för skolan. Det skulle vara till gagn för barnen, för deras fortsatta utveckling och fortsatta skolgång.
Herr talman! Anita Persson sade att det borgerliga förslaget om vårdnadsbidrag hotar utbyggnaden av barnomsorgen genom att det skapas provisoriska lösningar. Det är alldeles uppenbart att det i hennes värld bara är kommunen som kan svara för att barnomsorgen byggs ut. Där skiljer vi oss åt högst avsevärt. I en icke-socialdemokratisk värld har vi nämligen även alternativa barnomsorgsformer. Jag vill något upprepa vad jag sade om dessa tre delar. Kommunen får i dag statsbidrag för barnomsorg. Detta statsbidrag kommer att bli 12 000 kr. mindre per plats. I gengäld får kommunen 12 000 kr. mer från föräldrarna för barnomsorgsplatsen. Det är alltså fråga om exakt samma summa pengar. Andra kommunala resurser påverkas i någon mån av barnomsorgsförslaget. Men den indragning som ligger däri ger fullt utrymme för den utbyggnad av barnomsorgen som redovisas i Kommunförbundets bilaga till långtidsutredningen. Det handlar om ungefär 0,6 procentenheter av den tillväxt på litet drygt 1 26 i kommunal volymexpansion som beräknas framöver. Det finns alltså exakt samma utrymme för denna utbyggnad i det borgerliga förslaget som i det socialdemokratiska. De två delarna är helt identiska. I det borgerliga förslaget tillkommer därutöver en komponent som gör att det blir lättare att nå målet för behovstäckning inom barnomsorgen, nämligen nya dagisformer. De barnomsorgsformerna vill socialdemokraterna uppenbarligen inte ha, och det är ett svårbegripligt faktum för mig. Anita Persson sade att det borgerliga förslaget om vårdnadsbidrag inte var preciserat. Det kan hon ju möjligen tycka, men vad tycker hon i så fall om det socialdemokratiska förslaget? Det finns över huvud taget inte i så fall.
Herr talman! Man kan undra hur Anita Persson gått till väga när hon skaffat underlag till profetian om hur det skall gå med en borgerlig familjepolitik. Jag skulle kunna påminna Anita Persson om alla de frågor där socialdemokraterna numera helt anammar de borgerliga förslag som man tidigare motarbetat. Det gäller flerbarnstilläggen och de föräldrakooperativa daghemmen. Jag har heller inte hört att socialdemokraterna numera ifrågasätter rätten till tjänstledighet för småbarnsföräldrar — för att ta några exempel. Vad jag kan utgå ifrån att Anita Persson inte har tagit del av är de uttalanden av opartiska bedömare, som konstaterat att alla barnfamiljer tjänar på det borgerliga vårdnadsbidraget. När det gäller påståendet om att utbyggnaden av barnomsorgen skulle gå i stöpet, om vårdnadsbidraget och övriga borgerliga förslag genomfördes, vill jag påstå att jag har ganska mångårig erfarenhet av hur barnomsorgsutbyggnaden går till och vilka regler som styr den. Jag vill påstå att det inte finns någonting som så mycket hindrar utbyggnaden av och så mycket styr barnomsorgen som hårda centrala regler som skall följas. De begränsar då också mångfalden. Till slut vill jag säga beträffande statsbidrag till barnomsorg i svenska kyrkans regi, att när vi först krävde det sade socialdemokraterna i socialutskottet att det var en fråga som man borde kunna lösa. Nästa steg var att man skulle lösa den här frågan i ett större sammanhang. Nu är det så att det inte kan ske förrän man skiljer kyrkan från staten. Jag måste säga att det låter helt fantastiskt. Om riksdag och regering bestämmer sig för att svenska kyrkan skall ha möjlighet att bedriva förskoleverksamhet, då kan man också lösa det här problemet. Det är alldeles självklart, Anita Persson.
Herr talman! När det gäller vpk:s förslag om att statsbidrag bör utgå med 75 Yo av driftkostnaderna sade Anita Persson att vi inte har råd med det. Men vi har ju finansierat de förslag som vi har lagt fram i vår barnomsorgsmotion genom att vi föreslår en höjning av den s.k. barnomsorgsavgiften, som finansierar barnomsorgen och som tas ut av alla arbetsgivare och egenföretagare. Den uppgår i dag till 2,2 26 av löneunderlaget. Om man höjer den till 2,7 Yo får man råd att göra de nödvändiga förbättringar inom barnomsorgen i fråga om både kvalitet och kvantitet som vi föreslår i vår motion. Det finns alltså alla möjligheter att finansiera förslag som man tycker är vettiga och bra. Sedan sade Anita Persson att det inte behövs några bindande normer utan att kommunerna klarar detta själva. Men vad som har redovisats på senare tid är att det av olika skäl har blivit försämringar inom barnomsorgen. Det är nu mer regel än undantag att man har överinskrivningar. Detta kunde man också läsa i ett nummer av Riksdag & Departement. Man har överinskrivningar på mindre ytor för barnen och med mindre personal, eftersom personalen slutar och vakanser och vikarier numera förekommer i stor utsträckning inom barnomsorgen. Det är klart att det är en försämring — det vittnar både föräldrar och barn om. Det skall också sägas att barnomsorgen på vissa håll är mycket bra, men den hotas, och därför är det viktigt att man ser till kvaliteten. Daghem och fritidshem är det som vpk vill ha. En kommunal daghemsutbyggnad och en kommunal fritidshemsutbyggnad är de formerna vi vill satsa på. Hur skall man klara utbyggnaden? Ja, det går inte med vårdnadsbidrag. Om det införs kommer stora resurser att tas från barnomsorgen, precis så som Anita Persson sade. Även om vi hittar en annan modell, nämligen en utbyggd föräldraförsäkring, frågar man sig hur man skall klara utbyggnaden av barnomsorgen. 90 000 barn kommer att stå i kö för barnomsorg 1991 — det har LO räknat ut. Man räknar med att 34 90 får plats på dagis och 15 20 på fritids. Det innebär alltså ett stort glapp mellan behov och vad som finns. Tänker man satsa på öppen förskola och deltidsförskola för att täcka behovet av barnomsorg? Är det så regeringen tänker göra? Det måste i så fall bli dubbla omsorgsformer, och det måste bli mycket dyrare. Vore det inte bättre att satsa just på daghemsoch fritidshemsutbyggnad som en heltäckande omsorg? Det är det som föräldrarna efterfrågar i första hand. Sedan får de ofta ta det som bjuds, men det är en annan sak. Om man ser till behov och efterfrågan finner man att det är daghem och fritidshem som föräldrarna vill ha.
Herr talman! Först till Inga Lantz: Höjda barnomsorgsavgifter kan medföra andra effekter som kan få mycket svåra konsekvenser för statsfinanserna. Ja, visst finns det fler barn i daghemmen nu. Genom det nya statsbidragssystemet har man ju fått möjlighet att utnyttja platserna. Man sätter in deltidsbarn och heltidsbarn. När det gäller den platsbrist och de köer som finns förutsätter jag att regeringen följer problemet noga och lägger fram ett lagförslag, om man ser att det inte går att klara av utbyggnaden till 1991. Visst blir det ett avbräck, Ann-Cathrine Haglund och även Anne Wibble, om statsbidraget minskar till daghemmen. Då drar sig kommunerna för att bygga. Man säger att kvinnorna kan stanna hemma och vårda sina barn, eftersom de ju får ett vårdnadsbidrag. Men går man ut och frågar vad barnfamiljerna vill ha, så visar det sig att de vill ha plats för sina barn i ett kommunalt daghem. Enligt den barnomsorgsundersökning som SCB gjort vill 77 90 av de tillfrågade ha plats för sina barn i kommunalt daghem, 20 96 vill ha familjedaghem och 3 97 vill ha en alternativ barnomsorg, kooperativa barnomsorgsformer. Varför vill man ha de kommunala daghemmen eller familjedaghemmen? Jo, därför att det innebär en trygghet när kommunen har ansvar för barnomsorgen. Kommunerna har faktiskt ett ansvar även för de alternativa barnomsorgsformerna, eftersom det ju är kommunerna som fördelar statsbidraget och gör upp barnomsorgsplanen. Det innebär att man försöker hålla en viss kvalitet på verksamheten. Anne Wibble! Jag sade inte att ert förslag till vårdnadsbidrag var opreciserat. Det är mycket noga preciserat. Vad jag sade var att det statsbidragssystem som ni föreslår skall införas i stället för det nuvarande statsbidragssystemet är opreciserat. När det gäller statsbidrag till svenska kyrkan så berörde jag det i mitt huvudanförande. Svenska kyrkan har en egen beskattningsrätt, och det är kommunerna som har ansvaret för barnomsorgen. Det skulle vara mycket besvärligt och inte rätt om staten då skulle gå ut med ett statsbidrag. Däremot får man statsbidrag om man anordnar barnomsorg i alternativ form.
Herr talman! Jag tror inte att Anita Persson riktigt har förstått det här. Pengarna återförs ju, men det är föräldrarna som avgör hur barnomsorgspengarna skall användas. Det är föräldrarna som avgör vilken barnomsorg de tycker skall få stöd av statsbidraget. Samtidigt kan vi få en utveckling av en mängd olika former av barnomsorg som ofta kostar mycket mindre, kanske inte mer än hälften. Vi kan också få en skjuts åt utbyggnaden av barnomsorgen. Den skjutsen får vi aldrig med det socialdemokratiska systemet. När det gäller svenska kyrkan vill jag citera Rosa Östh när hon säger att om regeringen och riksdagen ville att svenska kyrkan skulle få statsbidrag för förskoleverksamhet och om regeringen ville stötta den verksamheten då skulle man självfallet besluta om detta i stället för att skylla på en mängd andra saker. Jag vill också ställa frågan: Vad är skälet till att man inte kan ge lika behandling åt två förskollärare eller en förskollärare och en barnskötare som startar eget? Jag vet att jag har ställt den frågan till Anita Persson flera gånger förut i kammaren och aldrig fått något svar på vad det blir för fel på dem om de bedriver det hela som enskild verksamhet. Jag har inte heller fått någon förklaring till det som står i meddelandebladet från socialstyrelsen om hur statsbidraget skall utgå. Där står det entydigt att statsbidrag inte skall utgå till deltidsgrupper som bedrivs av annan huvudman än kommun. Om man bildar en förening eller något annat och startar deltidsgrupper får man i alla fall inte statsbidrag. Det hjälper inte vad man än gör!
Herr talman! Anita Persson envisas med att säga att förändringen i och med vårdnadsbidragets införande skulle reducera barnomsorgsutbyggnaden. Nu tycks hon påstå att det bara är statsbidragets storlek som påverkar utbyggnaden. Det är oerhört konstigt! Det måste väl i all sin dar vara den totala mängd pengar som kommunen får för barnomsorg som i så fall är avgörande — och den blir ju precis densamma. Mycket egendomligt! Anita Persson hänvisar också till en SCB-undersökning som enligt henne visar att alla föräldrar vill ha just kommunala daghem. Men då så, det är väl utmärkt! Då finns det ju ingen som helst risk — om man nu ser en risk i detta — att även tillåta andra former av daghem om ingen skulle vilja ha dem. Sanningen är väl snarare den att det i frågeformuläret var väldigt otydligt beskrivet vad annat än kommunalt daghem innebar, och därför fanns det små möjligheter att uttrycka preferens för andra barnomsorgsformer. Får jag slutligen, när Anita Persson ändå har några minuter kvar av sin taletid, upprepa en här i kammaren flera gånger ställd fråga: När tänker socialdemokraterna tala om hur deras förslag ser ut och hur det skall finansieras? Inte förrän så har skett finns det för de närmast berörda, nämligen föräldrar och personal och alla skattebetalare, någon som helst möjlighet att jämföra förslagen, analysera dem och se vilket förslag som uppfyller de olika målen bäst.
Herr talman! Ann-Cathrine Haglund sade här att hon inte trodde att Anita Persson hade förstått förslaget om vårdnadsbidrag. Jag tror i stället att det är så enkelt att Anita Persson och övriga socialdemokrater inte vill förstå det, helt enkelt därför att det naturligtvis är försmädligt att det för närvarande är oppositionen och inte regeringen som driver familjepolitiken framåt. Jag undrar om Anita Persson innan hon kom in i riksdagen inte har varit kommunalpolitiker. Det kan inte vara möjligt att hon tror att kommunalpolitiker i dag avstår från att bygga ut barnomsorgen därför att kvinnorna skulle vara försörjda — eller hur hon uttryckte sig — av vårdnadsbidraget. För övrigt går det ju inte heller ihop med resonemanget från socialdemokraterna, där man i annat sammanhang säger att bidraget inte har någon ekonomisk betydelse. Slutligen när det gäller svenska kyrkan: Det skulle inte vara möjligt att ge kyrkan statsbidrag, därför att kyrkan själv har möjlighet att utöva beskattningsrätt, påstås det. En sådan beskattningsrätt har ju faktiskt primärkom munerna också. Och det besväret, som Anita Persson hänvisar till, får vi väl ta om människor efterfrågar en omsorgsform som det finns anledning att tillgodose.
Herr talman! Jag skall också pressa på Anita Persson. Jag ställer min fråga en gång till: LO har beräknat att det 1991 med nuvarande utbyggnadstakt kommer att fattas 90 000 förskoleplatser. Löftet att alla förskolebarn skall få barnomsorg efter 1991 kommer alltså att bli svårt att uppfylla. Ändå säger Anita Persson att problemet skall lösas. Då vill jag veta hur det skall gå till, det är ju bara tre år dit. Hur skall man kunna pressa in 90 000 barn i barnomsorgen på tre år? Med vilka omsorgsformer tänker regeringen infria löftet?
Herr talman! 90 000 barn i kö, säger Inga Lantz. Siffran 90 000 avser både daghem och fritidshem. Vi tänker ju även utnyttja familjedaghemmen och komplettera dem med deltidsförskola och med öppen förskola för att få god kvalitet. Ann-Cathrine Haglund ställde en fråga om uteblivet statsbidrag till de alternativa deltidsförskolorna. Under den borgerliga regeringens tid, Ann Cathrine Haglund, föreslog Karin Söder ett statsbidragssystem, men det beslutet rev vi upp när vi kom tillbaka i regeringen. Även i det borgerliga beslutet hade alternativa deltidsförskolor undantagits från möjligheterna att få statsbidrag. Jag tror att det är en svår avvägning mellan de olika barnomsorgsalternativ som föreligger med kortare barnomsorgstid. Så till frågan om utbyggnaden och vårdnadsbidragets effekter. Jag kan redan se att vissa kommuner är mycket oroade av det förslag som har kommit med tanke på vad det innebär i form av minskade statsbidrag. För föräldrarna kommer det att innebära en avgiftshöjning på 1 000 kr. i månaden. Denna höjning får de oavsett om de har barnen placerade på heltid eller på deltid. Därför kommer inte föräldrar med barn placerade på deltid att få mer än 3 000 kr. över av vårdnadsbidraget när de har betalat barnomsorgsavgiften. Till detta skall läggas skatteeffekten av att bidraget läggs på toppen av inkomsten. Arbetar man deltid blir skatteeffekten inte så stor, men det blir den däremot om man arbetar heltid. Då kommer man inte att få ens 3 000 kr. kvar av vårnadsbidraget. Jag tror fortfarande att föräldrarna vill ha den trygghet som det innebär att kommunerna ordnar med kommunala daghem. Detta visar också efterfrågan. När det gäller väljarnas syn på den föreslagna familjepolitiken visar det sig av IMU:s statistik att av dem som är mellan 18 och 29 år föredrar 47 Je vårt förslag. Vi kommer att presentera finansieringen och utbyggnaden före valet. I åldrarna 30-49 år fördelar sig intresset ungefär lika mellan det borgerliga och det socialdemokratiska förslaget. De äldre, farmor och farfar, väljer det borgerliga förslaget.

Herr talman! Det har varit en lång och intressant debatt i kammaren om familjepolitiken. Allteftersom tiden har gått har den från den borgerliga sidan utformats till en mer och mer högstämd lovsång till det gemensamma förslaget till vårdnadsbidrag. Det är naturligt att den frågan präglar den här debatten, men samtidigt måste jag säga att andra delar av familjepolitiken och andra aspekter än dem som har tagits fram också på de här aktuella förslagen borde ha fått större utrymme. Det mest slående är ju att ingen egentligen har tagit upp barnen och barnens rätt i det här sammanhanget. En förskola för alla barn, som vi beslöt om i december 1985, var i hög grad en rättighetsförklaring för våra barn. Alla barn — jag upprepar det, alla barn — skulle få rätt till en pedagogisk verksamhet inom förskolan. Den kunde utformas på olika sätt, i daghem, deltidsgrupper och öppen förskola. Alternativ till daghemmen kunde också tänkas. Så var intentionen bakom beslutet. Därutöver var avsikten också att alla föräldrar som behöver tillsyn för sina barn därför att man arbetar eller studerar skulle ha rätt till det. Det är det beslutet vi från regeringens sida nu vill fullfölja. Det är glädjande att konstatera att det nu finns åtskilliga belägg i forskningsrapporter om att svensk förskola står sig mycket väl och ger våra barn ett oerhört värdefullt tillskott i deras utveckling, liksom att vi har en förskola som är mer integrerad än i något annat land i världen. De här egenskaperna hos den framgångsrika svenska förskolan tycker jag också borde ha lyfts fram. På den borgerliga sidan har man tonat ner de motsättningar som fortfarande finns kvar dem emellan. Det är ju inte så att de borgerliga nu är eniga om familjepolitiken, som det ibland uppges. Det finns stora skillnader —- som jag uppfattar som grundläggande — på flera punkter. Moderaterna står för sitt förslag om ett särskilt skatteavdrag. Det motsätter sig de andra. Folkpartiet vill höja barnbidraget, och det vill man finansiera genom att sänka mjölksubventionerna. Det motsätter sig säkert centern. Var de tre borgerliga partierna egentligen står när det gäller föräldraförsäkringen har jag blivit mer och mer fundersam på under den här debattens gång. Daniel Tarschys tycker jag kan sammanfattas på följande sätt: föräldraförsäkringen är bra men orättvis. Och då vet man ju inte riktigt vilken slutsats man skall dra om stödet för en fortsatt utbyggnad av föräldraförsäkringen. Jag tycker också att Daniel Tarschys på ett mycket påtagligt sätt i en passus i sitt inlägg ifrågasatte inkomstkompensationsprincipen. Det är i så fall att börja diskutera hela vårt socialförsäkringssystem och de ersättningsprinciper vi har där. Det är ju ett verkligt systemskifte som man då för upp på dagordningen, Daniel Tarschys! I övrigt är naturligtvis småbarnsföräldrarnas situation och olika åtgärder för att ge ökat stöd åt dem den verkligt aktuella frågan. Den socialdemokratiska familjepolitiken innebär på den punkten ett oerhört genomarbetat och genomtänkt system med tre komponenter: föräldraförsäkringen, barnomsorgen och den ledighetslagstiftning som också andra har varit med och skapat i den här kammaren. Internationellt väcker detta system av åtgärder för småbarnsföräldrarna stor respekt. Jag kan förmedla intrycket att man nu på väldigt många håll, inte minst ute i Europa i olika former kopierar de svenska lösningarna med just det system av ekonomiskt stöd och barnomsorg eller förskola som vi har. Man har dock långt kvar innan man kommer upp i samma standard som vi har. Det här systemets svaga punkt är egentligen att det inte är fullt utbyggt — för det är det ju inte. Kön till barnomsorgen utgör den verkligt stora orättvisan när det gäller svensk barnomsorg. Föräldraförsäkringen måste komma upp i sina 18 månader för att bli det komplement till barnomsorgen inom familjepolitiken som är avsikten. Också föräldraförsäkringen kan vi behöva diskutera utifrån en sådan aspekt som Daniel Tarschys tog upp beträffande de grupper vilkas ersättning inte kan relateras till en inkomst. Får jag påminna om att vi där har garantibeloppet att arbeta med och att vi också har höjt detta under de senaste åren. Det krävs ytterligare ungefär 10 miljarder kronor i årsbudget för att förverkliga detta system på så sätt att vi bygger bort köerna till barnomsorgen och bygger ut föräldraförsäkringen till 18 månader. Det kan knappast beskrivas som en dålig familjepolitisk ambition att fullfölja det systemet. Detta är naturligtvis också svaret på frågan: Vad har socialdemokraterna att komma med? Vi är fast beslutna att fullfölja till systemets fulla utbyggnad, men vi är också på det klara med att detta är ett stort samhällsåtagande och att vi måste ta det stegvis. Just nu är kanske det viktigaste konstaterandet att vi socialdemokrater står fast vid riksdagsbeslutet från 1985. Vi tänker inte svika de småbarnsföräldrar som har sina barn i barnomsorgskön — de är nu ca 60 000. Inom parentes sagt är det 97 90 av dem som står i kön som efterfrågar kommunala insatser, dvs. 77 Je dagisplatser och 20 96 familjedaghem, medan 3 I efterfrågar alternativen, som ni borgare talar så mycket om. I den här kammaren kommer när voteringen äger rum i princip två förslag att stå emot varandra. I det ena fallet föreslår regeringen att 655 milj.kr. skall tillföras statsbidraget till barnomsorgen för att staten skall ta sitt ekonomiska ansvar för den fortsatta utbyggnaden. På den andra sidan står det borgerliga förslaget, som när det gäller barnomsorgen innebär ett med 4,3 miljarder kronor minskat statsbidrag när det får årseffekt. Så nog är alternativen i den här frågan tydliga! En sak är vi mycket överens om: mer tid för barnen vill vi allesammans åstadkomma för småbarnsföräldrarna. En brännande fråga blir då: Vilka krav skall man ställa på stöd och åtgärder som leder i den riktningen?

De här tre kriterierna uppfyller föräldraförsäkringen på ett utmärkt sätt. Samtidigt medger jag att vi bör kunna finna åtgärder som ytterligare förbättrar den, inte minst då det gäller att öka dess flexibilitet. Däremot blir detta till en förödande principiell kritik mot det förslag till vårdnadsersättning som de borgerliga har enats om att lägga fram. Det ger en för låg ersättning. Det förhållandet att det inte är inkomstrelaterat innebär att det finns mycket starka incitament för att det blir kvinnan i familjen som får ersättningen. Slutligen finns det ingen flexibilitet, på det sätt som föräldraförsäkringen har. Kritiken i övrigt mot vårdnadsbidraget tycker jag sammanfattas på ett utmärkt sätt i utskottets betänkande — tröskeleffekterna har vi pekat på i debatten, liksom att det finns ett ökat byråkratiskt krångel och att det blir en rundgång. Det är några påpekanden jag vill göra beträffande det borgerliga sättet att argumentera för vårdnadsbidraget och kring vårdnadsbidraget som sådant. När jag läser reservation 1 till betänkandet 12 finner jag återigen denna vilseledande formulering om att föräldraavgifterna skall höjas med 12 000 kr. per heltidsbarn. Det leder alldeles fel! Om det verkligen gällde heltidsbarn, så skulle man på det sättet gå miste om avsevärda delar av de pengar som man nu på den borgerliga sidan menar att man får in. Omkring en tredjedel av barnen i daghem och familjedaghem är nämligen deltidsbarn, och det förespeglas ju att det skulle tas ut en lägre avgift för dem. Det här är mycket viktigt. Om man tänker sig en lägre avgiftshöjning för deltidsbarn, måste ju konsekvensen bli antingen att man tappar inkomster till barnomsorgen eller också att heltidsbarnen får betala betydligt mer än de 12 000 kr. som man nu talar om. Det här är den ena saken när det gäller kritiken mot de 12 000 kronorna. Så till den andra saken. Om man tar det totala antalet barn på daghem och i familjedaghem och multiplicerar den siffran med 12 000, blir det inte 4,3 miljarder. Om man är generös och räknar med en ordentlig utbyggnad av daghemsoch familjedaghemsplatserna fram till 1989 och multiplicerar den siffran med 12 000, blir det inte heller då 4,3 miljarder. Det blir, såvitt vi kan räkna ut, ungefär 4 miljarder. Det fattas alltså fortfarande pengar. Man får bestämma sig. Antingen skall 4,3 miljarder tas in — dvs. den summa som man sänker statsbidraget med — eller också får man in mindre pengar med de här 12 000 kronorna. Som sagt: Ge besked om huruvida de 12 000 kronorna gäller heltidsbarn eller alla barn på dagis och i familjedaghem! Det påstås att det nuvarande statsbidraget är orättvist i egentligen flera olika avseenden. Jag hinner inte behandla alla här, men en orättvisa är det lätt att belägga. Det är den orättvisa som bl.a. Ulla Tillander tar upp. Att kommunerna får olika del av det här statsbidraget beror till allra största delen på att kommunerna har en mycket olika utbyggnad, mycket olika volym när det gäller barnomsorgen. Detta innebär ju ett besked till föräldrarna, nämligen att det är detta som är skälet till att en viss kommun har så pass mycket mindre volym än andra kommuner. Att statsbidraget skulle missgynna vissa småbarnsfamiljer är också ett intressant påstående. Först och främst är ju avsikten att alla barn skall få möjlighet till del i förskolan och att alla föräldrar som så önskar skall få möjlighet till tillsyn. Det skall alltså gälla alla föräldrar, även hemarbetande. Men när det gäller de hemarbetande som frivilligt avstår från att utnyttja deltidsgrupper eller särskilt avsedda öppna förskolor vill jag framhålla att man knappast kan känna någon direkt skyldighet att premiera dem. De har möjlighet att utnyttja den service som samhället genom riksdagsbeslutet vill ge, så när som på den kö som finns och som också är viktig. Om vi räknar bort de barn vilkas föräldrar är lediga med stöd av föräldraförsäkringen, finner vi att ungefär att 80 26 av alla förskolebarn deltar i någon form av barnomsorgsverksamhet. De är alltså betydligt fler än vad som påstås i den borgerliga motionen. Enligt min uppfattning är det framför allt folkpartiet som har bytt fot i den här frågan. Man har offrat mycket av sina gamla ideal, bl.a. när det gäller jämställdheten, för att få en enighet till stånd här. Tidigare kritiserade folkpartiet hårt de beskattade vårdnadsbidrag som framför allt centern lade fram förslag om, med tanke på de marginaleffekter som uppstår. Nu har folkpartiet ställt upp på ett sådant förslag. Folkpartiet har tidigare inte varit med när moderaterna velat finansiera vårdnadsbidrag genom att sänka statsbidraget till barnomsorgen, Men nu ställer folkpartiet upp på det också. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag säga att det är min alldeles bestämda uppfattning att det här förslaget till vårdnadsbidrag är en kompromiss, som pressats fram under hårt tryck och som vad gäller både utformning och finansiering uppvisar mycket påtagliga brister. Förslaget får sådana konsekvenser att jag inte tror att småbarnsfamiljerna har särskilt stor glädje av det. Det är orättvist och det motverkar jämställdheten. Det innebär med andra ord ett väsentligt steg tillbaka i familjepolitiken.

Herr talman! Stödet till barnfamiljerna består av två delar: barnbidragen som utgår lika för alla och föräldraförsäkringen som utgår enligt inkomstbortfallsprincipen. Ingen har i den här debatten bestritt att det bör vara så även i framtiden. Men när vi nu bygger ut stödet till småbarnsfamiljerna är frågan vilken sida vi skall bygga ut. Skall vi utöka stödet enligt inkomstbortfallsprincipen, som socialdemkraterna vill, eller skall vi öka den del av stödet som utgår lika för alla, alltså den del av stödet som är mera jämlik och som vi på den borgerliga sidan vill utöka? Inte heller Bengt Lindqvist kunde ge ett svar på frågan när föräldraförsäkringen kommer att förlängas och hur detta skall betalas. Det är den fråga som liksom har svävat över hela den här debatten och som gång på gång har ställts till de socialdemokratiska debattörerna. I slutskedet av debatten kan vi alltså konstatera att vi inte får något besked på den punkten, att vi inte har två jämbördiga alternativ. I stället har vi ett klart utmejslat förslag från de borgerliga partierna och konturerna till ett förslag från socialdemokraterna:. När vi går ut i valdebatten och diskuterar finansieringen och dess effekter kan vi inte föra någon diskussion om socialdemokraternas förslag, eftersom vi inte vet ett dyft om hur det förslaget skall finansieras. Det borgerliga förslaget tillför småbarnsföräldrarna 4 miljarder kronor och ökar därigenom förutsättningarna för en utbyggnad av barnomsorgen och för valfrihet och flexibilitet. Det ger också föräldrarna större möjligheter att själva välja hur mycket de skall arbeta, vilken form av barnomsorg de önskar och hur de i övrigt vill planera sina liv. Det är den stora poängen med det borgerliga förslaget. Bengt Lindqvist erinrade om 1985 års beslut, där det slogs fast att alla barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar får rätt till plats i daghem eller familjedaghem under den tid som behov av omsorg föreligger. Nyligen gladde sig Bengt Lindqvist åt kammarrättens beslut att underkänna den s.k. Linköpingsmodellen — dvs. att dagbarnvårdare inte skall ha rätt att skriva in sina barn i den kommunala barnomsorgen. Men riksdagen har ju uttalat att alla barn vars föräldrar förvärvsarbetar skall ha den rätten. Jag ställer följande fråga till Bengt Lindqvist: Anser Bengt Lindqvist att kommunala dagmammor inte förvärvsarbetar — varför vill statsrådet annars förmena just de föräldrarna rätten att få sina barn inskrivna i den kommunala barnomsorgen?

Herr talman! Jag skall försöka pressa fram ett svar på den fråga som mest intresserar mig, och förmodligen också många barnfamiljer: Hur skall löftet om en plats inom barnomsorgen 1991 till alla som så önskar kunna infrias? Bengt Lindqvist medgav nyss att kön är besvärande. Att 90 000 förskolebarn, enligt LO:s beräkningar, kommer att sakna en plats 1991 — det gäller alltså inte både förskolebarn och fritidshemsbarn, som Anita Persson sade, utan bara förskolebarn — måste vara ett besvärande faktum. Samtidigt säger Bengt Lindqvist: Vi skall inte svika dem som står i kö. Men då vill jag veta hur detta skall gå till. Varken öppen förskola i form av parklek, visserligen inomhus och med någon personal — det är dock inte alls säkert att det finns utbildad personal — eller deltidsförskolan täcker behovet när det gäller en heltäckande barnomsorg. Vad föräldrar efterfrågar, och det sade Bengt Lindqvist också, är daghem och fritidshem. Hur skall man täcka behovet av 90 000 platser fram till 1991? Och varför bygger man inte ut i snabbare takt under alla de här åren? Utredning efter utredning visar ju att barnomsorgen är lönsam. Alla vinner på att denna byggs ut. Det finns inga ekonomiska hinder när det gäller att bygga ut förskolor och fritidshem. Varje förskollärare medverkar i stället till dubbel lön i produktionsvärde. Varje förskollärare som en kommun anställer medverkar ju till att två andra kvinnor kan börja förvärvsarbeta. Det här är visserligen inga nyheter, men det framgår av en ny utredning som SFL har presenterat. Alla tjänar således på en utbyggnad. Kommuner, landsting, kvinnor och barn får en bra barnomsorg, om man ordnar det hela på ett bra sätt. Frågan är: När utredning efter utredning visar att kvinnor vill ha en bra utbyggd barnomsorg, att den är lönsam, att den behövs för jämställdheten osv., vad är det då som gör att 1988 fortfarande bara 30 26 av barnen har plats i daghem och 13 9 i fritidshem?

Herr talman! Jag konstaterar att statsrådet gav ännu mindre besked än utskottets socialdemokratiske talesman om de frågor som vi tidigare ställde. Skall jag ta det till intäkt för att tveksamheten när det gäller framtida familjepolitik är ännu större i departementet än i den socialdemokratiska gruppen i riksdagen? Jag blev skrämd av ett uttalande som statsrådet gjorde i fråga om familjer som har en annan uppfattning om hur deras barn skall omhändertas än vad den socialdemokratiska regeringen har. Han sade ungefär så här: Den som frivilligt avstår från de tjänster samhället erbjuder har vi ingen skyldighet att premiera. Det var ett klart besked, och jag är tacksam för det. I dag passar det mycket bra för de 250 dagmammorna i Linköping. Där är situationen följande. Låt oss säga att det finns två familjer som heter Nilsson och Pettersson som bor på Östgötagatan. Familjen Nilsson bor på Östgötagatan 1 och familjen Pettersson på Östgötagatan 2. Båda familjerna är dagbarnvårdare, och båda har två barn. Förutsättningen för att de enligt socialdemokratisk modell skall få stöd för sin barnomsorg är att Nilssons barn på Östgötagatan 1 går över till Petterssons familj på Östgötagatan 2 och vice versa. Om de inte gör det får de inget statsbidrag. Är det inte, herr statsråd, politisk galenskap att behandla familjer på detta sätt? Det kommer faktiskt att bli så att den stora barnbytardagen bryter ut i Linköping när den socialdemokratiska regeringens direktiv vinner laga kraft också i högre instans. Är inte statsrådet beredd att ändra på sådana här tokigheter? Det samlade bidraget till barnomsorgen ökar med flera miljarder med det borgerliga förslaget om vårdnadsersättning. Hur kan man då, Bengt Lindqvist, med bevarad intellektuell hederlighet stå i kammarens talarstol och säga att statsbidraget till barnomsorgen minskar? Det är tvärtom så att det ökar med flera miljarder. Men pengarna går i större utsträckning till föräldrarna än till kommunalpolitikerna, och det är detta som är stötande för den socialdemokratiska regeringen. Jag konstaterar än en gång att det inte är hänsyn till barnen som styr socialdemokratisk politik i första hand utan hänsyn till den socialistiska ideologin.

Herr talman! Bengt Lindqvist beklagade att vårdnadsbidraget präglar debatten. Men det är inte så konstigt när det inte finns något regeringsförslag på familjepolitikens område att diskutera. Bengt Lindqvist sade att ingen har tagit upp barnens rätt. Men det är ju det som debatten hela tiden handlar om. Vårdnadsbidraget ger utrymme för mer tid för barn och föräldrar, och det under barnets hela förskoletid. Det gäller också förskolans utbyggnad, och den underlättas av ett vårdnadsbidrag som ger föräldrar möjlighet att satsa på alternativ i barnomsorgen, på föräldrakooperativ, föreningsdriven barnomsorg eller andra privata alternativ. Bengt Lindqvist sade vidare att den orättvisa fördelningen mellan kommu nerna beror på att kommunernas utbyggnad av barnomsorgen varierar. Skillnaden mellan det socialdemokratiska förslaget och de borgerliga partiernas gemensamma förslag är att det i vårt förslag inte bara är den barnomsorg som bedrivs i kommunal regi som räknas utan också den barnomsorg som bedrivs i alternativ eller i hemmet. Sedan sade Bengt Lindqvist att vårt förslag om vårdnadsbidrag missgynnar kvinnor. Men vad vi kräver är den plats i samhällets och människolivets mitt som föräldraskapet innebär. Det är ett radikalt krav som gynnar både kvinnor och män men framför allt barnen, och därmed gynnar det också samhället som helhet. Det är ett i hög grad demokratiskt krav, därför att i rollen som förälder avancerar man aldrig till något mer än just förälder — men det är stort nog. Det är just bristen på föräldrakontakt som har förorsakat att många ungdomar vållar problem i skolan och i andra sociala sammanhang eller att de känner ensamhet och rotlöshet. Förslaget om ett vårdnadsbidrag är en konkretisering av detta ovedersägliga faktum att man som förälder är oersättlig. Att den rollen får spelas väl och får sin tid är viktigt för alla parters välbefinnande. Vad har då ni socialdemokrater och regeringen att erbjuda? Den frågan har ställts många gånger i dag. Jo, ni står tomhänta. Ni har inte lagt fram något förslag, och vi vet inte heller om det blir något. Den barnomsorg som nu finns består av så dyra system att det är ekonomiskt svårt att bygga ut dem, och därtill är de mycket ojämlika. Föräldraskapet är något som man får utöva på sin fritid och på den snålt utmätta tid som återstår efter heltidsarbete och långa restider. Vi vill med vårt förslag bota den skadan.
Herr talman! Statsrådet sade att endast 3 26 efterfrågar alternativen. Men det beror på hur frågorna ställs och hur alternativen beskrivs. Det beror också på om det finns alternativ att välja mellan. Under socialdemokratisk tid har inte alternativen uppmuntrats. Statsrådet visade också hur dyrt det blir att uppfylla riksdagsbeslutet om förskola för alla barn. Jag frågar då hur ni skall klara av det. Jag vill återigen peka på det som har skett i Malmö under den borgerliga tiden, där man genom stimulans av alternativ, som enskilda dagis, har skapat inte mindre än 700 nya platser och snart ytterligare 500. Det är kommunala platser men i stor utsträckning också enskilda platser. Det hade varit ännu fler om inte regeringen med sina regler och bestämmelser hade stoppat dem. Jag vill fråga hur statsrådet ser på alternativa daghem och alternativ verksamhet. Personaldrivna daghem torde, om de får komma till stånd, vara den typ av verksamhet som har en stor förmåga att bli ett verkligt bra alternativ i framtiden, och den skulle inte minst ge möjlighet för alla de kvinnor som arbetar i barnomsorgen att driva verksamhet efter sitt kunnande, sina erfarenheter och idéer.

Herr talman! De borgerliga debattörerna begär besked från oss socialdemokrater. Ett besked är nej till det borgerliga vårdnadsbidraget, därför att det riktar ett hårt slag mot barnomsorgen. Jag har just gett det beskedet att vi socialdemokrater vill stå fast vid en utbyggnad av barnomsorgen i enlighet med det beslut som riksdagen fattade hösten 1985. Det innebär en rullande reformering, som ställer krav på mellan 1 och 1,5 miljarder kronor varje år som delas lika mellan stat och kommun. Det var det ena beskedet. Det andra gäller den fortsatta utbyggnaden av föräldraförsäkringen. Ett sådant besked kommer i juni från oss socialdemokrater, och det skall bli ett konkret besked. Ni kan också räkna med att vi skall kunna använda oss av det som en tillgång i valdebatten — så var inte orolig för det, Daniel Tarschys. Vad gäller uppläggningen av kommunernas planering för att tillgodose de behov av barnomsorg som föräldrarna ger uttryck för har vi uppdragit till statistiska centralbyrån att årligen göra en mycket omfattande efterfrågeundersökning. Den är ungefär hundra gånger större än de undersökningar som görs av IMU och SIFU i olika frågor. Man frågar 100 000 barns föräldrar om vilket vårdoch omsorgsbehov de har. Grundtanken är att kommun och stat skall planera efter det omsorgsbehov som föräldrarna ger uttryck för. Kan man komma så mycket längre i valfrihet? Det är föräldrarnas efterfrågan som styr kommunernas planering på grundval av en rullande efterfrågeundersökning. De siffror som Inga Lantz åberopar och som LO har nämnt i sin undersökning kommer ursprungligen från socialstyrelsen. Det finns naturligtvis olika sätt att mäta behovet av barnomsorg. SCB:s undersökning, som jag nyss beskrev, är en direkt efterfrågeundersökning avseende det omedelbara behovet av barnomsorgsplats, medan LO och socialstyrelsen bygger sina analyser på förvärvsfrekvens. De försöker från sådana allmänna utgångspunkter komma fram till behovet av platser. Det är en mera teoretisk behovsanalys än en efterfrågeundersökning, och då hamnar man på litet olika siffror. Efterfrågan har minskat i takt med kommunernas utbyggnad. Kommunerna bygger för närvarande ut mellan 15 000 och 20 000 platser om året. Vi räknar med att man klarar uppgiften fram till 1991, om de håller den takten. Detta bygger vi på de prognoser för födelsetal, förvärvsfrekvens, tillgång till arbete och balans mellan arbete och arbetskraft som går att göra i dag. Inom parentes sagt blir det mycket intressant att få 1988 års resultat. Det har ju hänt en del både när det gäller födelsetalen och förvärvsfrekvensen bland kvinnor. Detta är grunden för vår planering. Vi utgår från att alla föräldrar som efterfrågar service i enlighet med det beslut som riksdagen fattat också skall ha möjlighet att få det. Det var det jag menade, Göte Jonsson, när jag åberopade de hemarbetande föräldrarna. Också de har rätt till och skall kunna erbjudas barnomsorg. De drabbas alltså inte av någon orättvisa. Jag vill påminna om att de i motsats till de förvärvsarbetande inte betalar några avgifter för den barnomsorg som är öppen för dem. När det gäller de orättvisor i övrigt i statsbidraget som Ulla Tillander åberopar upprepar jag att den främsta orsaken till de mycket stora skillnader som förekommer i statsbidragen till kommunerna är dels den totala volymen av, dels sammansättningen av den utbyggnad som har skett. Ann-Cathrine Haglund! Vad gäller deltidsgrupper var det först i och med att förskola för alla barn infördes som det blev aktuellt med statsbidrag. Propositionen härom gick ni moderater emot. Någon diskussion har vi egentligen aldrig haft mellan oss när det gäller alternativa deltidsgrupper och deras eventuella samhällsstöd. Jag håller med Anita Persson om att en betydande svårighet i det sammanhanget är avgränsningsproblemet. Det innebär att det är svårt att fastställa kostnadskonsekvenserna av att gå in på detta nya område. Jag vill beträffande svenska kyrkan säga att det finns en grundläggande skillnad i svenska kyrkans ställning i förhållande till frikyrkornas, och det är den som gör att svenska kyrkan med den utformning som statsbidragsbestämmelserna nu har inte kan få bidrag direkt. Däremot kan svenska kyrkans medlemmar få bidrag genom att utnyttja de möjligheter till alternativ barnomsorg som finns, framför allt i form av föräldrakooperativ. Frågan om att öppna dessa möjligheter också för svenska kyrkan har en mycket stor räckvidd, och det är därför som den hamnar i diskussionen om förhållandet stat—kyrka och om kyrkans beskattningsrätt. Den har principiell betydelse för mycket mer än enbart barnomsorgen. Flera talare har varit inne på frågan om dagbarnvårdares barn. Det är inte enbart jag som är negativt inställd i den frågan. Riksdagen och även dess konstitutionsutskott har flera gånger behandlat denna fråga, och man har gång på gång konstaterat att det finns stöd i tre lagar för att uttrycka stor tveksamhet mot den diskuterade lösningen. Det gäller kommunallagens bestämmelser om kommunernas kompetens, föräldrabalkens föreskrifter om föräldrarnas ansvar för barnens försörjning och utformningen av socialtjänstlagen på denna punkt. Kammarrätten har för sin del givit uttryck för att en sådan lösning inte ligger inom kommunens kompetens. Därtill kommer sakfrågan som sådan. Är det så orimligt att fråga sig: Varför skulle just dessa familjer få ersättning för att de vårdar sina egna barn? Om vi skall vara riktigt ärliga måste vi beskriva det som sker i Linköping på följande sätt. Först har mamman barnet hemma. Sedan sätter man upp barnet i barnomsorgskön. När barnet har stått i kön en tid tar man bildligt talat hem barnet igen, och då får mamman ersättning för den tillsyn som hon ger sitt eget barn. Det får just den mamman, men inte andra mammor eller föräldrar. Jag tycker att frågan varför just dagbarnvårdarna skulle få ersättning för sina barn är den mest väsentliga, frånsett alla formaliteter. Jag har svårt att förstå varför ni pläderar för den lösning som det här talas om. Det vore snarare mera rakryggat att införa en vårdnadsersättning av det slag som ni talar för.

Herr talman! Vi har här i riksdagen beslutat att alla barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar skall ha rätt till plats i kommunal barnomsorg. Det var mot den bakgrunden jag ställde frågan varför just dessa föräldrar inte skulle ha rätt till plats i kommunal barnomsorg. Jag måste säga att jag fortfarande inte förstår svaret på den frågan. Antingen måste Bengt Lindqvist anse att dagbarnvårdarna inte förvärvsarbetar eller måste han av andra obegripliga skäl anse att man skall diskriminera just denna grupp. Det är visserligen så att man kan komma förbi detta problem, om man inför det vårdnadsbidrag som de borgerliga partierna föreslår. Då kommer vi så småningom in i ett annat system, och jag håller med om att det kanske är på sikt den bättre lösningen. Men i det system som vi nu har byggt upp och där enligt riksdagens beslut alla barn till föräldrar som förvärvsarbetar skall ha rätt till barnomsorgsplats är det oerhört konstigt att regeringen slår vakt om diskriminering av vissa barn vars föräldrar förvärvsarbetar. Bengt Lindqvist sade att man varje år gör en efterfrågeundersökning genom SCB. Man skickar ut mängder av enkäter till ett stort antal föräldrar. Sedan ger man kommunerna vägledning för utbyggnaden av barnomsorgen på grundval av de resultat som man får fram. Bengt Lindqvist ställde frågan: Kan man komma så mycket längre i valfrihet? Mitt svar på den frågan är: Ja, det är just vad man kan. Man kan komma längre i valfrihet om man ger föräldrarna själva rätten att vara med om att bestämma, en rätt att påverka sin barnomsorg, en rätt att välja i ett stort utbud av många olika former av barnomsorg, att bestämma vilken avvägning man vill göra mellan arbetstid och barnpassning i olika former. Det är just där skiljelinjen går mellan socialdemokratin och de borgerliga partierna. Socialdemokratin tror att valfrihet uppstår genom statistik och kommunal planering. Vi menar att valfriheten uppstår genom att föräldrarna själva får mera resurser och större möjligheter att bestämma över sin tid, sitt liv, sina barns framtid, att träffa viktiga val för sina egna familjer. Jag tror att vi från den här debatten kan bära med oss i bagaget att detta är den stora skiljelinjen. Vågar vi ge familjerna mer inflytande? Vi svarar obetvingat ja på den frågan. Vi vill ge föräldrarna mer att säga till om, ni vill det inte. Vi har också fått ett annat besked i dag. Vi har ett klart utformat förslag till reform — om införande av vårdnadsbidrag. Mot det står konturerna av ett förslag, om vilket vi inte vet när det skall genomföras och hur det skall betalas. Nu har vi fått veta att i juni kommer täckelset att falla, då kommer vi att få veta alla detaljerna. Då kan det finnas skäl att jämföra finansieringseffekter. Men hittills har den här debatten förts helt ensidigt. Socialdemokraterna har granskat vår finansiering utan att ett ögonblick röja sin egen. Men all right — i juni är tydligen dagen inne för att jämföra de båda alternativen i svensk barnomsorg.

Herr talman! Statsrådet säger att det inte bara är han som tycker att det är fel att dagbarnvårdare får ersättning för egna barn, och han hänvisar till att hant.o.m. har stöd i tre lagar. Men det intressanta är ju: Är principen riktig i de här lagarna? Om inte, kan ju statsrådet förelägga riksdagen en proposition som innebär att man upphäver felaktigheten i dessa lagar, så att man får valfrihet för de föräldrar som berörs i det här fallet. Varför skulle det vara fel att få ersättning för det egna barnet när man är dagbarnvårdare? Om jag arbetar på en förskola, då får jag ju ha mina egna barn på den skolan. Bengt Lindqvist har aldrig, såvitt jag förstår, ifrågasatt detta. Det är snarare så att det på socialdemokratiskt håll finns någon form av rädsla för kopplingen till vård i det egna hemmet — på något mystiskt sätt — och det är detta som ger utslag. Bengt Lindqvist säger att han kan lämna bestämt besked om att det inte blir något vårdnadsbidrag, därför att det skulle vara ett hårt slag mot barnomsorgen. Då måste jag fråga: Hur kan det vara ett hårt slag mot barnomsorgen om man stärker familjernas ekonomiska ställning? Det är nämligen vad förslaget om vårdnadsbidrag handlar om. Sedan säger Bengt Lindqvist — vilket Daniel Tarschys redan har pekat på: ”Vi har ju frågat via opinionsundersökningar. Vad mer kan vi göra?” Man får svar med hänsyn till den tillgång som finns. Om det bara finns kommunal barnomsorg, om det inte finns förutsättningar för annat därför att lagstiftningen hindrar, då är det ganska självklart att föräldrarna svarar utifrån de förutsättningar som finns. Därför gäller det att ändra lagstiftningen så att den blir riktig — att ändra statsbidragsregler och införa vårdnadsbidraget, som skapar valfrihet och stärker föräldrarnas ställning. Det är ju inte så att föräldrarnas ställning gentemot kommunen försvagas därför att föräldrarnas ekonomiska ställning stärks — jag kan inte förstå hur man kan resonera på det sättet. Med vårdnadsbidraget finns precis samma möjligheter att få kommunal barnomsorg som i dag. Men det intressanta är att om man inte vill ha kommunal barnomsorg, om man vill ta hand om sina barn själv eller ordna barnomsorgen på annat sätt, då får man absolut en starkare ställning än man har i dag. Det är den totala — eller rättare sagt stärkta — valfriheten som är det väsentliga i detta sammanhang.

Herr talman! Bengt Lindqvist sade att han vill att föräldrarna skall ha mer tid för barnen, och det är ju riktigt. Frågan är hur man då går till väga. Här har tidigare nämnts kravet på sex timmars arbetsdag. Men vi vet att det bara är vpk som driver kravet på sex timmars arbetsdag, som röstar för det här i kammaren. Alla andra har det bara som en läpparnas bekännelse — trots att alla vet att en viktig hörnsten i barnomsorgen är sex timmars arbetsdag, så att föräldrarna får mer tid för barnen. Sedan behövs det bra allmänna kommunikationer, närbutiker och service för att tiden skall räcka till, för att barnfamiljerna inte skall behöva kämpa så mycket för sin tid med barnen som man får göra nu. 60 000 eller 90 000i kö 1991 — det kan vara hugget som stucket även om det skiljer på 30 000 platser, men det är olika beräkningsgrunder, säger Bengt Lindqvist. Han säger också att ”vi räknar med att klara den här utbyggnaden”. Jag finner det osäkert om detta går. Vpk har ju sedan många år föreslagit en lagstiftning för att garantera alla barns rätt, och vi har också föreslagit ett statsbidrag som skulle både tvinga och stimulera kommunerna att satsa på utbyggnad och på kvalitet. Nu har inte detta vunnit gehör, varken i dag — förmodligen — eller tidigare år. Men vi håller fast vid att vi tror att detta skulle kunna stimulera utbyggnad och kvalitet. Att man gör en efterfrågeundersökning är väl bra — att man får se att vad föräldrar efterfrågar är en kommunal barnomsorg. Men jag tycker att det borde räcka med att man bygger med hänsyn till att 85-90 96 av alla kvinnor med barn i de här aktuella åldrarna förvärvsarbetar. Det borde ju vara det rätta riktmärket. Jag tycker att familjepolitiken måste stå för mycket mer än olika bidrag. Som vpk ser det skall en bra familjepolitik värna om både mäns och kvinnors rätt att förvärvsarbeta och ändå få tid för familjen — och bryta traditionella könsroller. Det måste också handla om en rättvis fördelning av välfärden, om utformningen av våra bostadsområden, våra kommunikationer, och om barns villkor i samhället, i skolan och på fritiden. Apropå detta med vårdnadsbidrag vill jag säga att det behövs en helhetssyn på familjepolitiken. Utan en sådan helhetssyn är risken stor att många tror att lösningen för familjerna är dessa 250 kr. i månaden. Så är det inte.

Herr talman! Bengt Lindqvist gav ett besked, och det var att han säger nej till vårdnadsbidraget. Motiveringen är enligt Bengt Lindqvist att vårdnadsbidraget skulle vara ett hot mot barnomsorgen. Men i likhet med Göte Jonsson tycker jag att det är märkligt att ett förslag som ger ökad valfrihet och som ger möjlighet till mer tid för barn och föräldrar skulle innebära ett hot gentemot kommunerna. Naturligtvis är det tvärtom. Det kommer att betyda en ny ansats för familjepolitiken i dess helhet och för barnomsorgen utanför hemmet. När det gäller det orättvisa i det nuvarande statsbidragssystemet — att en del kommuner får 27 000 kr. per barn och andra får ned till 4 000 kr. per barn —så vill jag framhålla att vi önskar rätta till orättvisorna genom att helt enkelt vidga barnomsorgsbegreppet. Barnomsorg skall ersättas, vare sig barnomsorgen bedrivs i eller utanför hemmet. Man upphör inte att förvånas över att ett förslag som ökar valfriheten, såsom vårt gör, vållar så mycket oro som olika företrädare för socialdemokraterna här har gett uttryck för. Förslaget ställer krav på ett arbetsliv som har varit mansdominerat, och det är klart att det rubbar cirklarna — och det kanske egentligen är där som skon klämmer.
Herr talman! Vad beträffar efterfrågeundersökningarna och svaret på frågorna i dem vill jag säga att föräldrarna ju inte har haft något att välja med — det får de med borgerlig familjepolitik och vårdnadsbidrag. De har inte heller haft något att välja mellan. Exemplen från Malmö visar att med borgerlig politik och stimulans av alternativen får de det. Vad beträffar deltidsgrupperna vet statsrådet mycket väl att vi anser att statsbidragssystemet skall vara neutralt till huvudman och att alternativen skall in i barnomsorgsplanen och behandlas likvärdigt. Vi har visst haft debatt om detta flera gånger, bl.a. efter moderata motionskrav. Vi blev glada när socialdemokraterna till viss del gav med sig, nämligen när det gällde vissa alternativ, men många av alternativen återstår, bl.a. när det gäller deltidsgrupper, öppna förskolor och trefamiljssystem som drivs av annan huvudman än kommunen och när det gäller daghem som startas av personal och drivs av den i egen regi. Jag har ännu inte, trots att jag har frågat flera gånger, fått någon förklaring till att de inte skulle accepteras som likvärdiga alternativ.

Herr talman! Jag skall erkänna att jag faktiskt har funderat ganska mycket över syftena med det borgerliga förslaget till vårdnadsbidrag. Det är ett gammalt känt önskemål från i varje fall några av de borgerliga partierna att införa en vårdnadsersättning för vård av barn hemma. Men i det här förslaget finns också någonting annat — jag tänker då på finansieringen.

Vad gick då denna strategi ut på? För det första att identifiera de särintressen som finns och att i ett första skede se till att de inte förlorar på förändringarna. För det andra att fördyra den verksamhet som samhället svarar för, och för det tredje att försvaga dess ekonomiska bas. Ungefär så såg strategin ut. Just de tre komponenterna — försvaga den ekonomiska basen, fördyra verksamheten och ge pengar i händerna på dem som närmast berörs — är tre steg som återfinns i förslaget om vårdnadsbidrag. Är det detta som framför allt Bengt Westerberg och Carl Bildt menar när de säger att vårdnadsbidraget och tekniken runt det kan få bli ledande också för andra förändringar inom det socialpolitiska området? I så fall står vi inför ett stort och mycket viktigt systemskifte, där vårt gemensamma ansvar för varandra och för insatser som behövs i olika situationer i samhället skall minskas. Det är en avkommunalisering och en övergång från skattefinansiering till marknadsfinansiering som är det slutliga målet. Förslaget om vårdnadsbidrag har dessa ingredienser, och jag kan inte underlåta att nämna det. En allvarlig invändning mot hela den här uppläggningen — det gäller då framför allt finansieringen — gäller det faktum att beslutet från 1985 innebar en direkt order till kommunerna att nu ta ansvaret för att skapa platser i barnomsorg i den omfattning och med den utformning som föräldrarna vill ha. Det medför att kommunerna måste planera, och planera långsiktigt, om de skall klara det. De måste skaffa mark, de måste planera lokaler, och de måste se till att de får tag i personal. Detta har nu, i och med det borgerliga förslaget, blivit mycket diffust. En stor summa pengar dras in. Vad innebär detta — vad kommer föräldrarna att vilja ha, vad kommer de att efterfråga? Hur skall kommunen kunna göra upp en långsiktig plan för sitt ansvar i ett blandsystem där kommunen har en del av ansvaret men inte hela? I det alternativ vi förespråkar har kommunen, i kraft av socialtjänstlagen, ansvaret för barnomsorgen. Inom ramen för kommunens ansvar kan det också finnas alternativ, och dem har vi beskrivit; det är de som är ideellt grundade och de som bygger på föräldrasamverkan. Däremot säger vi bestämt nej till kommersiella alternativ i barnomsorgen. Vi vill inte att barnomsorgen skall bli en handelsvara. Jag erkänner gärna att det i det systemet naturligtvis finns en gråzon — det gör det nästan alltid när man skall göra sådana avvägningar — och den kan vi fortsätta att diskutera. Men principerna är för mig väldigt viktiga. Någonting som vi också vill slå vakt om, herr talman, är att inte få den segregation i barnomsorgen mellan rika och fattiga, mellan barn som har mycket god bakgrund och barn till föräldrar som har det betydligt torftigare ställt, som finns i USA, i England och i Norge. I exempelvis Oslo är ungefär hälften av barnomsorgen privat. Där finns en mycket markant sådan social segregation. Jag menar att integreringen hos oss är en verklig tillgång för våra barn och deras framtid, för det sociala klimatet i morgondagens samhälle. Herr talman! På min fråga om föräldraavgiften fick jag inget svar. Jag fick inget besked om huruvida det är 12 000 kr. per heltidsbarn som avses och hur man ser på mina påståenden om att de 12 000 kronorna, inte ens om man multiplicerar dem med det totala antalet barn och räknar upp siffrorna för 1989, räcker till för att ge tillbaka de 4,3 miljarder som man tar bort. Jag har nu vissa svårigheter att tolka tystnaden på den punkten. Detta är naturligtvis en viktig fråga, eftersom den kommer in i den här diskussionen, som ni själva så gärna för, och med tanke på era påståenden om att ingen förlorar på vårdnadsbidraget. Jag hävdar att det kommer att finnas förlorare med vårdnadsbidraget — vilka det blir beror på hur man utformar systemet. Det beror också på i vilken utsträckning man tänker finansiera det bortfall som uppstår med höjda föräldraavgifter. Låt mig sedan också säga ett par ord om Malmö. Jag vill beteckna de siffror som Ann-Cathrine Haglund nämnde som föga verklighetsförankrade. Jag vet att de har förekommit i en tidningsartikel i Svenska Dagbladet, men jag vet också att de reella siffrorna för både utbyggnadsresultat och köer i Malmö ser helt annorlunda ut — helt annorlunda! — än de siffror som här nämndes. Jag beklagar att det kommer fram sådana uppgifter — de har inte mycket med verkligheten att göra. I själva verket skedde det under 1984—1985 en ökning med ungefär 850 platser i barnomsorgen. Det var alltså före den borgerliga tiden. 1986—1987 har det skett en minskning av antalet platser totalt sett. Detta är enligt uppgift officiell statistik från Malmö. Kön har som följd av det ökat från 400—500 år 1984-1985 till nära 2 000 i dag. Det är också det som är skälet till den mycket kritiska artikelserie kring barnomsorgspolitiken i Malmö som publicerades i Kvällsposten för någon tid sedan. Där hade det också gjorts en undersökning av dem som står i kön. Det visade sig då att det finns ett mycket starkt stöd för vad SCB-undersökningen indikerar, nämligen att en övervägande del av föräldrarna efterfrågar kommunal barnomsorg. Vad föräldrar vill ha — apropå valfrihet — är en trygg, fungerande barnomsorgsplats med en stimulerande miljö för sina barn, och inte valfrihet mellan daghem drivna av olika huvudmän. Det finns en garant för att en sådan barnomsorgsutbyggnad sker, och det är samhället. Det är viktigt att vi håller fast vid det beslut som riksdagen tog 1985, fullföljer utbyggnaden i enlighet med det beslutet och inte springer ifrån det, vilket jag menar att folkpartiet gör nu genom att omtolka innebörden av beslutet.

Herr talman! Den familjepolitiska debatten här i dag har ju varit lång. Men i själva verket har debatten i denna fråga pågått sedan ett decennium tillbaka. Jag tycker att den här debatten bevisar att politiker älskar att göra sig till folkets förmyndare — ja, jag kan gott säga vi politiker. Den familjepolitiska debatten, som den böljat av och an under alla år, visar så entydigt någon kan önska att politiker anser att man vet bäst, och att man t.o.m. bör ta på sig uppgiften att tala om för föräldrar var och hur deras barn skall ges omsorg, vårdas, fostras och lära sig normer. Nog vill man väl tro att ett demokratiskt samhälle, där valfrihet bör vara en självklarhet, skulle betro föräldrar med att välja den omsorgsform som just deras barn får störst trygghet av — men icke! Jag påstår, herr talman, att det härvidlag kan variera t.o.m. inom en och samma familj. Där kan finnas en Kalle som mår bäst av att vara på daghem och en Stina som behöver ha någon förälder hemma längre än vad ekonomin kanske för närvarande ger möjlighet till. Löntagarfondsdebatten har varit den sentida stora svenska ideologiska skärmytslingen. Men det är inte på ägarstrukturens område som socialismen, förstatligandet, vunnit de stora segrarna. Det har skett på familjepolitikens område. Med en frenetisk propaganda har regeringsmaskineriet så till den grad malt sönder och samman all opposition för föräldrars rätt att själva välja omsorgsform att civilkuraget hos oppositionen förtrampats under långa perioder — och till oppositionen räknar jag också åtskilliga socialdemokratiska grupper. De som opponerade skulle helst känna sig fångna i något slags jämställdhetens förnekelse och ha en komplett oförmåga att se sitt eget bästa. När någon hävdat att det är föräldrarna som skall äga rätten att välja har körer av förståsigpåare från socialistiskt håll, inte sällan sekonderade av en hurtig doa-doagrupp från en del borgerliga kretsar, som ängslats för att inte bli betraktade såsom tillräckligt jämställdhetsradikala, överröstats med påståenden om att man vill fjättra kvinnan vid spisen, att man vill omyndigförklara kvinnan etc. I själva verket är det ju dessa grupper, som ansett att de vetat bäst och som velat dirigera och bestämma över alla, som omyndigförklarat kvinnan. Man har inte betrott den moderna kvinnan med förmågan att hävda sig, när det blir dags att bestämma karriärform. Man har ju faktiskt resonerat som om kvinnor låter sig fösas och fjättras och dirigeras. Vilket nedvärderande av den svenska kvinnan av i dag! Det borde vara en av de mest självklara saker i världen, tycker jag, inom varje demokrati att politikerna skall tillse att alla som önskar daghemsplats för sina barn skall få det, att alla som vill ha familjedaghemsplats skall erhålla tillgång till en sådan och att alla som vill vårda och fostra sina barn själva skall erhålla den faktiska möjligheten att göra detta. Det är inte bara 100 000 personer i en SCB-undersökning som skall tillfrågas, utan varenda kommuns socialförvaltning borde ha som en självklar uppgift att vända sig till alla förskolebarnföräldrar inom sin kommun och be att få besked om hur man vill ha barnomsorgen ordnad, och så till 100 26 respektera föräldrarnas val. Alla barn behöver omsorg och tillsyn. Vi har i vårt samhälle via skatteoch bidragssystem ordnat det så att det ekonomiskt mest okloka och för massor av familjer helt omöjliga är att få bestå egna barn med vård och omsorg. Man måste om man vill ägna sig åt barnomsorg, och få denna sin insats värderad, se till att det är andras barn man ger vård och omsorg. Anderssons kan byta barn med Svenssons, då har man förstått hur samhället ser på barnomsorg. Herr talman! Efter mer än tio år har nu de borgerliga partierna enats om ett familjepolitiskt förslag. Hade man inte så till den grad ängsligt sneglat åt hur SAP skulle reagera under åren 1976—1982 skulle givetvis detta förslag ha varit realiserat under regeringsåren då. Jag är för min del övertygad om att SAP, om man över huvud kunnat återta regeringsmakten 1982, inte hade vågat slopa vårdlönereformen. Men bättre sent än aldrig! Jag tycker det är tilltalande att det borgerliga förslaget nu finns. Det hade förstås varit avsevärt bättre om det borgerliga förslaget, mer än vad som nu är fallet, faktiskt främjat valfrihet. Det är när det första barnet är fött och när föräldraförsäkringen upphört att gälla som den egentliga valsituationen infinner sig. Därför är 15 000 kr. som vårdnadsbidrag ett för litet belopp. Vår konstruktion är mer valfrihetsskapande. Kds föreslår för det första barnet 10 20 av basbeloppet per månad. Det blir drygt 30 000 kr. per år. För därefter följande barn skall vårdlönen utgå med halva detta belopp per barn. Att skattesystemet skall vara så konstruerat att det tar hänsyn till vårdansvar och försörjningsansvar borde vara en självklarhet. Vi förordar därför ett tudelningssystem som innebär att makar vid beskattningstillfället skall få dela familjens totala inkomst mitt itu och deklarera för halva totalsumman var. Detta skulle innebära en rejäl marginalskatteform riktad till barnfamiljerna. Men, herr talman, familjepolitik är i grunden något vida mer än bara ekonomi, bidragskonstruktioner och skattebestämmelser. Vi behöver i vårt land få en trohetens renässans för barnens skull. Ett samhälle fungerar på ett tillfredsställande och trygghetsskapande sätt enbart om det får och kan bygga upp fungerande familjer. Därvidlag tror jag att vi politiker har en väldigt stor uppgift som opinionsbildare. Herr talman! Från kds sida har vi vid ett flertal tillfällen väckt förslaget om att förskolan skall förankras i de kristna grundvärderingarna. Vi vill att barnen i förskola och skola skall få veta vad som är rätt och fel, och detta måste vara förankrat i värden som är fasta, som inte förändras eller byts ut. I kravet på att förskolan skall förankras i de kristna grundvärderingarna har i år de moderata utskottsledamöterna instämt, och det är tacknämligt. Det är intressant att följa dagens samhällsdebatt, där begrepp som normer och moral, värderingar och etik verkar vara högsta mode. Det har ju, herr talman, svängt enormt på 20 år. På 60-talet var ord som etik och moral portförbjudna. Nu står de näranog dagligen över hela sidor i Sveriges morgontidningar. Man talar om etik inte minst inom näringslivet. Men det räcker inte med att tala om dessa allmänna begrepp. Jag efterlyser besked om vilken etik och vilka värderingar som mina ärade riksdagskolleger förordar. Herr talman! Med detta vill jag, när det gäller socialutskottets betänkande nr 12, yrka bifall till motion So613 yrkande 3 och 4 samt reservationerna 4 och S. När det gäller socialutskottets betänkande nr 13 vill jag yrka bifall till motion §o613 yrkande 5 och motion §0o636. Vidare yrkar jag bifall till reservationerna 5, 7, 15, 20, 21, 22, 23 och 25.

Herr talman! Jag har i en motion tillsammans med Helge Hagberg begärt en översyn av de ekonomiska villkoren för familjer med ungdomar i åldern 16-20 år. Utskottet avfärdar kravet med hänvisning till ett tidigare beslut om fortsatt översyn av familjepolitiken. Jag är inte helt nöjd med detta. Orsaken är den splittrade bild vi i dag har när det gäller samhällets insatser för den här åldersgruppen. Den bilden motiverar en särbehandling. Flertalet familjepolitiska stödformer omfattar även ungdomar i åldern 16-20 år, om de går i gymnasieskolan. Det gäller t.ex. bostadsbidrag, bidragsförskott och flerbarnstillägg. Samtidigt utges studiehjälp av både generell, behovsprövad och inkomstprövad karaktär. I övrigt finns för den här åldersgruppen skolans uppföljningsansvar, med därtill hörande ekonomiskt stöd, samt arbetsmarknadspolitiska insatser med ytterligare några former av ekonomiskt stöd. Belopp och åldersgränser varierar kraftigt, och vissa stöd är kopplade till varandra. Ett speciellt problem i sammanhanget utgör de återbetalningspliktiga studiemedel en familj kan uppbära i elevens namn, varvid eleven själv blir juridiskt ansvarig och därmed återbetalningsskyldig. Myndighetsåldern 18 år är i detta sammanhang inte helt problemfri, då den ju ger rätt att ta lån för studier på gymnasienivå, låt vara enligt vissa snäva regler, samtidigt som föräldrabalken ålägger föräldrarna underhållsskyldighet upp till 21 år eller minst till dess att man genomgått gymnasieutbildning. Den studiesociala målsättningen är ju att man inte skall skuldsätta sig i gymnasieskolan i dessa åldrar. Den utvidgade satsningen på gymnasieskolan gör en analys av de ekonomiska villkoren för familjer med ungdomar i aktuella åldrar nödvändig. Studiehjälpens roll kan då bli belyst i förhållande till de familjepolitiska och sysselsättningspolitiska åtgärderna. Gränserna är i dag ytterst flytande. Inriktningen bör vara för det första att få underlag för samhällets stödåtgärder för ungdomar i åldern 16-20 år, för det andra att åstadkomma en bättre samordning över sektorsgränserna av de totala resurserna och för det tredje att få en klarare gränsdragning mellan de olika områdena. Herr talman! Då jag inte är övertygad om att utskottet riktigt insett vidden av den problematik som vi har redovisat i motionen och då regeringen har undvikit att ta ställning till ett förslag med samma innebörd som i motionen, yrkar jag bifall till motion §0219. Det behövs enligt min uppfattning ett initiativ från riksdagens sida. Jag ser att motionen har kommenterats i en reservation och ett särskilt yttrande. Beträffande den moderata reservationen är väl min redovisning här argument nog. Förslagen i reservationen gör bilden ännu mer komplicerad. som viktigt. Det förslaget berör bara ytterst marginellt de grupper som vi har angivit i motionen, så jag förstår inte riktigt argumentet. Men det spelar kanske mindre roll. För vår del är det samordning och bättre gränsdragning när det gäller samhällets olika stöd som vi vill uppnå.

Herr talman! Barnen har, precis som vi vuxna, fått det avsevärt bättre under det här seklet. Det gäller såväl ekonomisk standard som hygien och sjukvård. Det har gjort att mönstret för sjuklighet och dödlighet har förändrats totalt för barnens del. Olycksfall är numera vanligaste dödsorsaken bland barn över ett års ålder. Hundratusentals barn skadas varje år, och många blir svårt handikappade för all framtid. De allra flesta olycksfall hade kunnat förebyggas med enkla medel. Det finns ingen anledning att ställa barn utanför det skydd som är fullständigt självklart för oss vuxna på våra arbetsplatser. Därför tycker vi i folkpartiet att också barn skall ha rätt till skyddsombud — elevskyddsombud för äldre barn i skolan och föräldrar som barnskyddsombud för yngre barn. De skall registrera och kartlägga skador och tillbud och se till att riskabla miljöer åtgärdas. Föräldrar som vill ta på sig den uppgiften inom ett bostadsområde måste också kunna erbjudas utbildning. Tyvärr är det i dag framför allt brist på både kunskap och intresse från vuxnas sida som gör att många barn blir handikappade för livet. Folkpartiet har envist återkommit till skyddsfrågorna när det gäller barn och år efter år hävdat barnens rätt till skyddsombud — här i riksdagen tyvärr hittills för döva öron. Men en ljusning har kunnat anas sedan vi senast hade frågan uppe här i kammaren. Socialdepartmentets arbetsgrupp BUS — barn-ungdom-samordning — har i sitt nyligen till statsrådet Bengt Lindqvist avlämnade förslag påpekat att det fungerat bra på de platser där man har infört lokala barnombud, och gruppen föreslår att arbetet därför skall få ett aktivt stöd. Det var klokt sagt av BUS. Flera försöksprojekt har visat att det går att bygga upp en effektiv skyddsorganisation för barn, bl.a. med hjälp av föräldrarna. Därför yrkar jag bifall till reservation 1 angående skyddsombud för bekämpande av barnolycksfall. För övrigt vill jag yrka bifall till utskottets förslag och vill med särskild tillfredsställelse peka på den ekonomiska förbättring som föreslås vid adoption. Det är ett krav som har framförts gång på gång i partimotioner från folkpartiet och i enskilda motioner från andra partier. I budgetpropositionen fanns det inget konkret förslag. Därför är det glädjande att utskottet nu slår fast att bidrag för adoption bör ges upp till 20 000 kr.

Herr talman! Frågan om adoptionskostnader är en långkörare i riksdagen. Vpk hade trott att ett ekonomiskt bidrag skulle föreslås i årets budgetproposition efter alla cirklar i denna fråga. Men inte. I budgetpropositionen står bara att frågan bereds. Igen, skulle jag vilja tillägga. När ett barn föds i Sverige i dag är nästan alla kostnader omkring födelsen finansierade av samhället. När ett barnlöst par får hjälp med medicinsk behandling av sin barnlöshet, är också nästan alla kostnader betalade av samhället. När en familj tar emot ett adoptivbarn, kostar det familjen mellan 35 000 och 50 000 kr. för resor, vård, dokument och administration. I princip borde dessa olika sätt att få barn vara jämställda. I princip borde ingen styras av ekonomiska hänsyn att hellre söka en medicinsk lösning än att adoptera ett barn som redan finns och som behöver föräldrar. I remissvaret på utredningen om kostnaderna för adoption jämför Landstingsförbundet kostnaderna mellan en adoption och en in-vitrofertilisering, dvs. en provrörsbefruktning. Kostnaden per hjälpt par genom in-vitro-fertilisering är enligt beräkningar, gjorda vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, 270 000 kr. — alltså per par och per befruktning. Det finns 100 000 pari Sverige som är ofrivilligt barnlösa. 4 000-5 000 par är aktuella för denna metod att avhjälpa barnlösheten. Det betyder en sammanlagd kostnad för samhället om 1,35 miljarder kronor. Vpk föreslår att för varje adopterat barn skall föräldrarna få ett bidrag om 20 000 kr. Dessutom skall dessa föräldrar, menar vpk, hjälpas till lån på förmånliga villkor. Alla andra partier har också föreslagit dessa 20 000 kr. per barn, och utskottet gör ånyo en beställning till regeringen om att, som det heter i betänkandet, återkomma till riksdagen med förslag om ett bidrag som skall uppgå till 50 96 av kostnaderna för adoptionen, dock högst 20 000 kr. Jag tycker att det är att förhala frågan ett varv till. Nu när alla, tydligen också socialdemokraterna, där motståndet har varit stort, är överens om att ett bidrag om 20 000 kr. skall utgå, borde riksdagen redan i dag kunna fatta beslut i frågan. Det finns ingen anledning till att dröja med ett sådant beslut. Det borde för övrigt ha fattats långt tidigare. Adoptionsföräldrarna har fått vänta alldeles för länge för snåla riksdagens och regeringens skull. Vpk föreslår att beslutet fattas i dag och att riksdagen beviljar ett anslag om 31,2 milj.kr. Dessa ynka — nåja, jämförelsevis — 31,2 milj.kr. för alla adoptioner under ett år skall ställas mot summan 270 000 kr. för ett par som genomgår provrörsbefruktning eller — än värre — summan 1,35 miljarder kronor. Vi skall inom kort också behandla frågan om provrörsbefruktning, och jag misstänker att få partier kommer att protestera just mot att det kostar så mycket att göra provrörsbefruktningar. Men man är inte beredd att i dag tillstyrka 20 000 kr. till en adoptionsfamilj. Jag yrkar bifall till reservation 3.

I detta betänkande SOU 1987/88:14 behandlas olika frågor avseende barn och ungdom, t.ex. internationella adoptioner, barnmiljörådet och familjerådgivning, och fem reservationer har lämnats. När det gäller skyddsombud för bekämpande av barnolycksfall så har socialstyrelsen ett uppdrag att utreda miljöoch hälsoskyddsnämndernas skadeförebyggande verksamhet. Bl.a. skall de försöka utveckla en aktiv medborgarmedverkan och utskottet har tidigare utgått från att socialstyrelsen kommer att ta till vara de erfarenheter som vunnits i de olika projekt där föräldrar och andra frivilliga engagerats som barnmiljöombud. Utskottet anser att socialstyrelsens utredning och regeringens övervägande bör avvaktas. När det gäller frågan om barnoch ungdomsproblem i storstaden så vill utskottet betona att det är oerhört viktigt att kraftfulla insatser sätts in för att lösa dessa frågor. Då de redan är föremål för övervägande inom regeringen anser utskottet att något initiativ från riksdagens sida nu inte behövs. Bl.a. har det föreslagits att barnmiljörådet skall ges nya och utökade funktioner, och av budgetpropositionen framgår att statens ungdomsråds funktion som myndighet kommer att förstärkas. Herr talman! Utskottet har under ett flertal år behandlat frågan om de höga kostnaderna för internationella adoptioner och uttalat att ett ekonomiskt stöd till enskilda för utgifter i samband med sådan bör utgå. Frågan har också varit föremål för utredning och denna har lämnat två olika alternativ till bidrag. Med anledning av budgetpropositionen har ett antal motioner från samtliga partier inkommit om ett införande av ett bidrag. Utskottet är också enigt om att ett bidrag till adoptionskostnader bör införas från den 1 januari 1989. Bidragets storlek bör uppgå till 50 96 av kostnaderna, dock högst 20 000 kr. Majoriteten i utskottet vill därför att riksdagen skall göra ett tillkännagivande till regeringen om att denna snarast bör återkomma till riksdagen med förslag om ett bidrag. Vpk har reserverat sig mot detta och föreslår att riksdagen nu fattar beslut i frågan. Då det fortfarande återstår en del oklara frågor anser utskottet att regeringens förslag bör avvaktas. Herr talman! Att vara förälder är inte alla gånger så enkelt och utskottet har vid ett flertal tillfällen framhållit vikten av en fortsatt utveckling av föräldrautbildningen under olika skeden av ett barns uppväxt. Regeringen har också uppmärksammat frågan och har bl.a. beviljat medel till ett tjugotal projekt som handlar om föräldrautbildning. Socialministern har också aviserat att han tillsammans med skolministern skall diskutera frågan om ett samlat initiativ beträffande föräldrautbildningen under förskoleperioden och skoltiden är möjligt och motiverat. Något sådant initiativ har tyvärr ännu inte kommit till stånd, men från utskottets sida förutsätter vi att regeringen fortsätter att arbeta med frågan och undersöker hur föräldrautbildningen kan utvecklas och stimuleras. Herr talman! När det gäller familjerådgivningen är utskottet helt överens om hur betydelsefull denna verksamhet är, och redan våren 1987 beslöt riksdagen att ge regeringen till känna att den skyndsamt borde ta upp frågan om hur denna verksamhet skall tryggas. I januari 1988 uppdrog regeringen åt socialstyrelsen att genomföra en bred värdering av socialtjänstlagen. Inom ramen för detta uppdrag skall även familjerådgivningen ses över. Då denna fråga är angelägen förutsätter vi socialdemokrater att frågan om familjerådgivningen tas upp med förtur av socialstyrelsen och anser inte att något nytt tillkännagivande till regeringen är erforderligt. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 5 och till utskottets hemställan i övrigt samt avslag på övriga fyra reservationer.
Herr talman! Bara en kort replik om adoptionskostnader. Vi är överens om bidraget och om storleken på bidraget. Jag kan inte förstå varför man inte kan fatta detta beslut. Varför skall vi en gång till gå omvägen över regeringen? Vi har redan många gånger hemställt till regeringen, och jag tycker att vi kan fatta beslutet i dag. Även om det finns några oklara frågor kan jag inte se varför vi inte skulle kunna bestämma oss för ett bidrag om 20 000 kr. och hemställa hos regeringen om övergångsbestämmelser för att klara ut dessa oklara frågor. Att det skulle finnas några andra oklara frågor kan jag inte begripa. Är inte detta bara ett sätt för regeringen att rädda ansiktet?

Herr talman! Grethe Lundblad och jag har i en motion tagit upp behovet av ytterligare åtgärder för barn i svåra situationer och barn med svårigheter i sin uppväxtmiljö. Vi har bl.a. berört familjerådgivningen och föräldrautbildningen. Där är en del på gång, och utskottet understryker dessutom behovet av ytterligare åtgärder. Jag vill bara påminna om att det i barnomsorgsgruppens betänkande om föräldrautbildning finns ytterligare förslag som går att använda, särskilt på skolans område. Det vore bra med rekommendationer och stimulanser till kommunerna, så att verksamheten får en större omfattning. Vårt andra yrkande gäller behovet av en utvärdering av den uppsökande och förebyggande verksamheten för barn med svårigheter i uppväxtmiljön. För vissa grupper barn med särskilda behov finns bra uppsökande och förebyggande åtgärder, nämligen för barn med fysiska handikapp, förståndshandikapp samt för språkligt handikappade barn. När det däremot är fråga om barn med psykiska eller sociala handikapp görs, som vi upplever det, för litet som komplement till de generella åtgärdena. Vår övertygelse är att tidiga insatser för dessa barn i stor utsträckning kan undanröja personliga tragedier, missbruksproblematik, kriminalitet, institutionsvistelse osv. Statistiken över ungdomsbrottslighet och drogmissbruk talar sitt tydliga språk om de värst utsatta barnens framtidsmöjligheter. Socialstyrelsen har numera fått regeringens uppdrag att göra en bred utvärdering av socialtjänstlagen. I denna skall ingå att man särskilt ser på insatserna för barn och ungdom och då speciellt de utsatta grupperna. Det är mycket bra att denna utvärdering sker. Vi utgår ifrån att man prioriterar uppsökande och förebyggande åtgärder och att tyngdpunkten inte skall ligga på vårdoch behandlingssidan. Det intrycket kan man annars få när man läser budgetpropositionen jämsides med utskottsbetänkandet. Också i detta sammanhang bör skolans roll uppmärksammas. Kanske måste det också handla om omfördelning av kostnadsansvar och resurser. Herr talman! Jag har i detta ärende inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Till socialutskottets betänkande nr 14 har centerns representanter i utskottet fogat reservationerna nr 2 och 4. I reservation 2 yrkar vi bifall till en motion av Karin Söder och Pär Granstedt om behovet av ett handlingsprogram för barn i storstadsmiljö. Livsvillkoren för barn i storstad är många gånger påfrestande. Många barn och ungdomar upplever att de står utanför vuxnas vardag. Deras nära och varaktiga vuxenkontakter är få. Långa avstånd mellan boende och vuxnas arbetsplatser bidrar till att stänga barnen ute. De får ingen realistisk bild av vuxentillvaron. Det finns en otrygghet i vårt välfärdssamhälle som är särskilt tydlig bland barn och unga. Det märks bl.a. genom mobbning, ungdomsvåld och oro i skolan. En fruktansvärd konsekvens av barns och ungdomars problem är antalet självmord bland barn och unga. Återkommande undersökningar och forskningsrapporter bekräftar det vi kan avläsa i vardagens verklighet: barn och ungdomar ropar efter uppmärksamhet från vuxna. Många vuxna är själva otrygga och osäkra i sina roller, inte minst som föräldrar. Därför är det angeläget att såväl föräldrar som lärare, förskollärare och personal inom vård och omsorg får kunskap och stöd inom detta område. Detta tas upp i en motion om föräldrautbildningen med Karin Israelsson som första namn. Där föreslår vi att det beslut om riktlinjer för föräldrautbildning som riksdagen antog 1979 följs upp. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 4 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det beslut om bidrag till adoptionskostnader som riksdagen nu står beredd att fatta berör en förhållandevis liten grupp i samhället, nämligen adoptivföräldrarna. Just för dessa människor är beslutet dock mycket väsentligt. Som ordförande i statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, NIA, har jag på nära håll följt hur kostnaderna för adoptioner har stigit genom åren. Det var därför naturligt att NIA, såsom ansvarig myndighet, påtalade denna utveckling för regeringen i början av 1985. Vår begäran om en utredning om ekonomiskt stöd till adoptionsfamiljerna resulterade också i det betänkande som nu utgör en väsentlig del av bakgrunden till riksdagens beslut. Under våren har jag haft kontakt med företrädare för flera av de organisationer som arbetar med adoptioner. Mot bakgrund av de kontakterna kan jag försäkra kammaren att reformen är mer än välkommen. I en ledare i Adoptionscentrums tidskrift Att Adoptera skrev organisationens ordförande Johan Lind — innan socialutskottet hade lämnat sitt betänkande — följande: ”Vi adoptivfamiljer är långt ifrån den största intressegruppen i Sverige. Och det statliga stödet till våra familjer är bara en bland otaliga frågor, stora och små, som pockar på politikernas uppmärksamhet. För oss är frågan om bidrag en av de viktigaste.” Det beslut som vi skall fatta i kammaren om en stund visar att opinionsbildande verksamhet också ger politiska resultat. I detta fall har adoptionsorganisationerna genom sitt aktiva opinionsbildande arbete i hög grad påverkat resultatet. Inför regeringens arbete med att förbereda lagstiftningen som skall träda i kraft den 1 januari 1989 vill jag skicka med en synpunkt. När bidraget införs den 1 januari nästa år blir det en markant ekonomisk förbättring för dem som adopterar efter denna tidpunkt, i förhållande till dem som adopterar i år. Jag tror därför, vilket adoptionsorganisationerna har påpekat, att man bör utarbeta övergångsregler för bidraget. Detta är ett viktigt skäl till att man skall gå på den starka majoritet som står bakom förslaget. Man kan inte i dag stifta en lag enligt det förslag som vpk har lagt fram. I så fall skulle man nämligen omedelbart få en lag som inte tar hänsyn till några som helst övergångsbestämmelser. Jag ser fram emot att få ett förslag från regeringen enligt de intentioner som utskottet givit uttryck åt. Dagens beslut blir från många synpunkter ett historiskt beslut för adoptivföräldrar i Sverige.
Herr talman! Jag är ledsen över att jag frestar tiden här i kammaren en gång till. Jag är emellertid av den uppfattningen att man kan fatta ett principbeslut om 20 000 kr. till adoptivfamiljerna. Det kan inte vara någon svårighet att klara av att få fram övergångsbestämmelser till 1989. Långt innan NIA, som också jag är ledamot av, begärde en utredning, motionerades det i denna fråga här i kammaren. Folkpartiet och vpk var först med att kräva bidrag till adoptionskostnader. Att NIA har medverkat till att kräva en utredning är bra. Långt innan dess fanns emellertid en motion här i kammaren. Det hade också varit klädsamt om Åke Gustavsson, som är ordförande i NIA, hade varit mera pådrivande i fråga om att ge bidrag till adoptivföräldrar.
Herr talman! Vpk:s reservation visar att man inte vill ha några övergångsbestämmelser. Man kommer således att få denna knivskarpa gräns om man följer vpk:s reservation. Det framgår klart av skrivningen. Jag skall inte frånkänna företrädare för något parti äran när det gäller arbetet. Det är många som har hjälpt till. Jag vill framför allt ge en stor ros och en eloge till organisationerna som har drivit denna opinion. Det är åtskilliga socialdemokrater både inom och utom dessa organisationer som har varit mycket aktiva. Bl. a. NIA:s ordförande har deltagit i denna debatt och drivit frågan.
Herr talman! Motståndet mot att driva igenom bidrag till adoptionskostnader har kommit från socialdemokraterna. Så sent som för några månader sedan kom det protester ifrån socialdemokraterna. Det är glädjande att vi nu är ense om att ett bidrag skall utgå. Det hade emellertid varit bra om vi hade kunnat fatta detta beslut redan i dag. Det hade mycket väl gått att göra det.

Herr talman! I föreliggande betänkande från konstitutionsutskottet behandlas dels regeringens proposition 1987 88:67 med följdlagstiftning samt ett antal härmed sammanhängande motioner. Därutöver behandlas några motioner från allmänna motionstiden rörande kyrka-stat-frågan. I den förstnämnda propositionen betonar departementschefen vikten av att bereda kyrkan ett ökat inflytande på sina egna angelägenheter, vilket skall ses som en följd av den allmänna strävan som under senare år varit rådande att decentralisera viktiga delar av förvaltningen och minska det statliga inflytandet på olika områden. Betydande förändringar föreslås beträffande kyrkans lokala och regionala organisation. Stiften skall få en avsevärt starkare ställning, bl.a. genom att själva besluta om fördelningen av resurserna för den kyrkliga verksamheten i stiften och därigenom kunna utforma denna på det sätt som man i stiften anser bäst gagnar församlingslivet. I varje stift skall bildas en stiftssamfällighet under ledning av en stiftsstyrelse, som skall svara för förvaltning och verkställighet. Domkapitlen skall bestå som statliga myndigheter och svara för frågor som har anknytning till svenska kyrkans lära och gudstjänst samt det kyrkliga ämbetet. Från moderata samlingspartiets sida delar vi den grundsyn som kommer till uttryck i propositionen. Vi biträder det stora flertalet av förslagen. I några avseenden har vi emellertid i en kommittémotion redovisat en annan uppfattning är regeringens. Till vissa delar har vi fått gehör för våra synpunkter under utskottsarbetet, i andra åter har vi fogat reservationer till utskottsbetänkandet. Enligt propositionen skall vissa arbetsgivarfunktioner som i dag handhas av domkapitlet föras över till stiftssamfälligheten. Stiftsstyrelsen skall således bl.a. handlägga sådana frågor som tjänstgöringsföreskrifter, tjänstgöringsbetyg och ärenden angående disciplinansvar samt förordnande av pastorsadjunkter. I vår motion hävdar vi moderater att det finns starka skäl för att dessa uppgifter även i framtiden skall åvila domkapitlen, något som också kyrkomötet har anfört. Anledningen till att domkapitlen bör behålla beslutanderätten i de angivna frågorna är att annars upprätthålls inte den sedan gammalt tillämpade dubbla ansvarslinjen i svenska kyrkan. Denna innebär att en demokratiskt uppbyggd församlingsorganisation kombineras med ett prästerligt ämbetsansvar, som inte är underställt de demokratiskt valda organen. Evangeliet och kyrkans lära är ej en följd av en demokratisk process och kan heller ej ändras enligt vanliga demokratiska spelregler. Konstitutionsutskottet har enhälligt kommit till den slutsatsen, att den inom svenska kyrkan fasta traditionen med den s.k. dubbla ansvarslinjen bäst främjas om domkapitlet har ansvar för de ärenden som det här är fråga om. Utskottet tillstyrker således det moderata motionsförslaget, vilket jag självfallet hälsar med stor tillfredsställelse. Herr talman! I propositionen föreslås att i varje stiftssamfällighet skall finnas en egendomsnämnd, som övertar de nuvarande stiftsnämndernas och boställsnämndernas uppgifter rörande förvaltningen av kyrklig jord. I en fempartimotion, väckt av bl.a. mig själv, har vi motionärer föreslagit att den kompetens som i dag finns i boställsnämnderna tas till vara genom att stiftsfullmäktige får möjlighet att inrätta lokala egendomsnämnder, vilkas ledamöter bör väljas av egendomsnämnden i stiftssamfälligheten. Den lokala nämndens uppgifter skulle gälla frågor rörande arrendeavtal, behovet av investeringar och rationaliseringsåtgärder. Konstitutionsutskottet delar motionärernas uppfattning om att stiftsfullmäktige skall ha möjlighet att inrätta särskilda lokala organ under egendomsnämnderna för att tillgodose behovet av erforderlig lokalkännedom. Utskottet konstaterar emellertid att de lokala nämnderna enligt motionsförslaget ej skulle få samma självständiga ställning som de lokala kommunala organ vilka regleras genom lagen om vissa lokala organ i kommunerna. Utskottet anser därför att frågan om inrättande av lokala egendomsnämnder utan begränsning i beslutskompetensen närmare bör övervägas. Det bör ankomma på regeringen att förelägga riksdagen förslag i ärendet, så att regler om lokala egendomsnämnder kan träda i kraft senast samtidigt med att lagen om förvaltningen av kyrklig jord träder i kraft. Herr talman! Moderata samlingspartiets ledamöter i utskottet har fogat fyra reservationer till betänkandet, vilka jag nu något vill kommentera. Reservation 2 gäller kyrkofondslagen. Kyrkofonden är av stor betydelse för kyrkans verksamhet. Det är därför enligt vår mening naturligt att kyrkan själv och inte staten har det största inflytandet i fondens styrelse. Redan 1983 års kyrkomöte anhöll hos regeringen om att kyrkomötet skulle få utse såväl Enligt propositionen saknas skäl att ändra på bestämmelserna om = 7april 1988 styrelsens sammansättning, och utskottsmajoriteten biträder denna uppfattning, vilket vi moderater således inte kan ställa oss bakom. I reservation 4 yrkar vi avslag på propositionens förslag till särskild kyrkoavgift. Departementschefen föreslår att kyrkoavgiften skall beräknas på marknadsvärdet av aktier och andelar i aktiefonder, obligationer, förlagsbevis och konvertibla skuldebrev. Kyrkokommittén behandlade frågan och föreslog att avgiften skulle beräknas på anskaffningsvärdet. Enligt vår mening har de i propositionen föreslagna avgifterna satts alldeles för högt. Följden kan bli att den särskilda kyrkoavgiften kan överstiga den verkliga avkastningen på den aktuella kyrkliga egendomen. Kyrkofondens styrelse utreder för närvarande vilka beräkningsgrunder som bör gälla för olika tillgångar. Vi anser att denna utredning bör avvaktas innan ställning tas. I motsats till utskottsmajoriteten tillstyrker vi alltså inte propositionens förslag angående särskild kyrkoavgift. Reservation 7 gäller särskilda statsanslag till domkapitlens kansliresurser. Enligt propositionen skall stiftssamfälligheten tillhandahålla domkapitlet sekreteraren och annan personal, inventarier, materiel samt vad i övrigt behövs för att domkapitlet skall kunna fullgöra sina uppgifter. Domkapitlet skall således inte ha någon egen personal anställd. Ett flertal remissinstanser har reagerat mot detta förslag. Risk finns för att domkapitlet som självständig myndighet kommer att bli ekonomiskt beroende av den kommunala stiftssamfälligheten. Vi delar denna uppfattning och anser att det finns behov av särskilda och oberoende kansliresurser för domkapitlet. Även mot bakgrund av de ökade uppgifter som utskottet i motsats till vad man i propositionen anser att domkapitlet skall handlägga talar starka skäl för att ett domkapitel skall ha egna kansliresurser. I reservation 9, slutligen, hävdar vi att det inte finns tillräckligt starka skäl för att skilja på tillvägagångssättet vid tillsättning av kyrkoherdar och komministrar. Tredjegångstillsättning av komministrar bör därför ankomma på domkapitlen. Vår uppfattning står också i överensstämmelse med kyrkomötets ställningstagande i detta ärende. Herr talman! Avslutningsvis vill jag något beröra kyrka-stat-frågan, som har föranlett tre reservationer till utskottsbetänkandet. Vi moderater i utskottet har — helt i enlighet med vårt partis sedan länge deklarerade uppfattning att kyrkans eget ställningstagande i denna fråga skall respekteras = inte nu funnit anledning att ändra våra tidigare ställningstaganden. En utvärdering av den nuvarande kyrkomötesorganisationen pågår. Resultatet härav bör rimligen avvaktas innan några nya åtgärder i kyrka-stat-frågan vidtages. Riksdagens beslut i dag kommer att medföra ökad frihet för kyrkan att bestämma om sina egna angelägenheter. Debatten om relationerna pågår såväl inom som utom kyrkan. Den bör rimligen leda till ett klart ställningstagande från kyrkans sida, vilket bör avvaktas. I centerpartiets reservation uttalas kategoriskt att moderata samlingspartiet vid sin partistämma beslutade att kyrkan skall skiljas från staten. Detta är inte sant! rv Vid den moderata partistämman i Malmö i oktober 1987 uttalades följande riktningsangivelse vad gäller ralationerna mellan svenska kyrkan och staten. Målsättningen skall vara att riksdagens lagstiftningsmakt över den svenska kyrkan skall upphöra och kyrkan därmed bli fri att besluta om egna angelägenheter samt att i samråd med kyrkans organ låta utreda förutsättningarna för dess frigörelse från staten. Detta är något helt annat än vad som påstås i centerreservationen. Jag förutsätter att centerns talesman här i debatten tar tillbaka påståendet. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 2, 4, 7 och 9.